Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag väljer att tolka det som ett försiktigt positivt besked om att Försvarsmakten i all huvudsak ska fortsätta att samverka med idrottsrörelsen till ömsesidig nytta. Det gläder mig att regeringen och försvarsministern har denna inställning eftersom jag själv är bestämt övertygad om att det är en klok och framsynt hållning som dessutom nu har tydligt stöd i regeringsförklaringen från den 6 oktober. Där sägs: "Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle." Det är väldigt tydligt och bra. Bakgrunden till min interpellation är dock att det är uppenbart att det har kommit grus i maskineriet när det gäller den tidigare så naturliga samverkan som har funnits mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten. Det har gällt samverkan främst i fråga om stora och breda idrottsevenemang. Där har jag själv färsk erfarenhet som ideell funktionär från ett väldigt konstruktivt samarbete som vi hade vid O-ringens femdagarsorientering med 14 000 deltagare i Hälsingland nu i somras. Nu har dock illavarslande signaler kommit om en mer restriktiv tolkning från Försvarsmaktens sida av förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, SFS 2002:375, grundad på betänkandet Stöd från Försvarsmakten , SOU 2001:98. I den utredningen, som för övrigt var en enmansutredning, ifrågasattes stödet till idrottslig verksamhet med den rätt häpnadsväckande motiveringen att idrottsarrangemang inte kan anses vara av intresse för samhället - inte kan anses vara av intresse för samhället! Det här har inneburit att ett antal idrottsarrangemang har nekats tillträde till mark och eller anläggningar för verksamhet som tidigare alltid genomförts i samverkan med Försvarsmakten. Vissa arrangemang är inte ens möjliga att genomföra utan tillgång till de markområden som försvaret ansvarar för. Det är enligt min mening väldigt anmärkningsvärt om idrott klassas som ointressant för samhället. Idrottsrörelsen har 3 1⁄2 miljoner medlemmar och 600 000 ideellt arbetande ledare i 22 000 idrottsföreningar runtom i landet. Idrotten är en av våra viktigaste ideella krafter och bidrar med sin verksamhet till såväl folkhälsa som till den demokratiska utvecklingen i samhället. Idrottsliga arrangemang är viktiga - både som tillväxtfaktorer i samhället, där stora evenemang drar in stora intäkter till samhället, inte minst i form av ökade momsintäkter, och i den breda aktivitet som ger barn, unga och vuxna möjligheten till en aktiv och hälsofrämjande fritid. Som sagt var, jag tolkar försvarsministerns besked i sitt interpellationssvar som försiktigt positivt till att Försvarsmakten och denna viktiga folkrörelse ska fortsätta samverka. Men jag skulle gärna se att försvarsministern ytterligare utvecklar formuleringen om att han utgår från att Försvarsmakten kommer att använda sig av det utrymme som trots allt finns för samverkan med idrottsrörelsen.
Fru talman! Sven Bergström gör alldeles rätt i att tolka svaret positivt. Det är skrivet med den avsikten! Och jag ska gärna kort utveckla mina synpunkter. Stödförordningen som vi talar om beslutade man om 2002. Man ska vara medveten om att redan före dess fanns likartade regler i en tidigare förordning som handlade om militär medverkan i civil verksamhet. Stödförordningen uppfattas allmänt som mer restriktiv, och den framstår onekligen som betydligt mer restriktiv när man läser utredarens betänkande som Sven Bergström refererade till. Samtidigt menar jag att omständigheten att utredaren har torgfört denna ståndpunkt och att utredningen har legat till grund för stödförordningens utformning inte innebär att besluten i varje enskilt fall är huggna i sten. Försvarsmakten måste trots allt i varje enskilt fall göra en värdering, och då är min grundinställning att det finns skäl för Försvarsmakten att utnyttja det utrymme som myndigheten själv i varje enskilt fall finner står till buds. Bara för att utredningsbetänkandet har den formulering som det har behöver man alltså inte i varje givet läge fatta det allra mest restriktiva beslutet. Sedan ska man vara medveten om att det ibland också kan finnas andra skäl än stödförordningen till att Försvarsmakten inte kan gå in i ett samarbete med idrottsrörelsen. Det kan till exempel gälla lokala motorcykeltävlingar, där det kan bli problem med miljötillstånden. Vid till exempel ett militärt flygfält, där miljötillstånden är givna med hänsyn till Försvarsmaktens verksamhet, är det ofta inte möjligt att släppa in en alternativ verksamhet. Ibland kan Försvarsmakten ha svårt att upplåta mark för att det inte är försvarets egen mark utan Fortifikationsverkets, och det kan finnas risker för markskador och så vidare. Men min grundinställning är att det finns anledning att ändå utnyttja det utrymme som jag tror kan finnas i enskilda fall. Grunden för stödförordningen är att man vill säkerställa att statliga myndigheter ägnar sig åt det de ska. Försvarsmakten är i första hand en försvarsmakt och inte en stödorganisation för svensk idrottsrörelse. Men jag anser att man ändå bör ta vara på de möjligheter till samverkan som finns. Interpellanten har naturligtvis alldeles rätt i att Försvarsmakten har allt intresse av att de ungdomar som söker sig dit är vältränade, vid god vigör och vid god hälsa. Det är klart att en aktiv idrottsrörelse i hög grad bidrar till detta.
Fru talman! Jag välkomnar försvarsministerns utveckling av svaret, att detta inte är hugget i sten, och den allmänt positiva grundsyn som finns. Jag håller verkligen med om att det är ett samhällsintresse och ett intresse för Försvarsmakten att dagens ungdom är i god kondition och har god fysisk status. Vi fick häromdagen en trevlig bok från Försvarsmakten. Jag tror att alla riksdagsledamöter och säkert många andra har fått den, den heter Utlandsstyrkan i fredens tjänst . Den illustrerar hur viktigt det är att de värnpliktiga som vi skickar ut på fredsuppdrag i världen är vältränade. Spaningsuppdrag och annat kräver mycket rent fysiskt av dem som deltar i detta. Det har som sagt alldeles uppenbart gått grus i maskineriet. Riksidrottsförbundet har vid uppvaktningar av Försvarsmakten fått besked som man uppfattar som väldigt negativa. Man står och tvekar om man kan fortsätta den samverkan som tidigare har varit så naturlig och bra för hela samhället. Jag kommer att följa den här frågan och följa upp hur det besked som har getts här i dag får genomslag i Försvarsmaktens fortsatta hantering av det hela. Jag utgår från att också försvarsministern följer frågan och är beredd att vidta de åtgärder som behövs om det visar sig att de signaler som har getts här och nu inte går fram och får tydligt resultat i Försvarsmaktens fortsatta hantering av de här frågorna.
Fru talman! Jag är som statsråd naturligtvis angelägen om att hålla ett tydligt respektavstånd till det som är myndighetsutövning. De beslut som fattas i enskilda fall är myndighetsbeslut. Jag utgår dock från att varje svensk statlig myndighet utnyttjar det utrymme som står till förfogande. Jag pekar här på att det finns en viss osäkerhet om var gränserna för Försvarsmaktens handlingsfrihet går, det vill säga om hur restriktiv stödförordningen egentligen är. Alla låser sig nu vid utredarens formulering i det underliggande betänkandet, som Sven Bergström citerade, men det är bara en del av förarbetena. Jag utgår från att Försvarsmakten kommer att hantera detta på ett sätt som är så klokt som möjligt och att man tar fasta på de möjligheter som finns att fortsätta ett konstruktivt samarbete med idrottsrörelsen.
Fru talman! Jag tackar igen för den attityd som försvarsministern tydligt deklarerar här. Jag tror att vi är alldeles överens i sakfrågan. Sedan hoppas jag att jag slipper återkomma om detta och att vi nu ser en tydlig nygammal färdriktning hos Försvarsmakten där man tar vara på dessa möjligheter och på den ömsesidiga nytta som jag är övertygad om att både Försvarsmakten och idrottsrörelsen har av det samarbete som har funnits. Då kanske man också omprövar en del negativa besked som har getts till idrottsarrangörer, senast i somras, som har gjort framställningar till Försvarsmakten. Med detta vill jag önska försvarsministern en god jul och ett gott nytt år och tacka för debatten.
Fru talman! Jag ber att få återgälda julhälsningen och också tillönska interpellanten en skön helg och ett gott nytt år.